Herr talman! Herr Sten Andersson, som älskar att fördjupa sig i gamla tider och gör det med en viss förtjusning, har visst inte uppmärksammat att borgerskapet avskaffades i det här landet för över hundra år sedan. Han talar gång på gång om borgerligheten. Det är naturligtvis en mycket tacksam sak för en socialdemokrat att klumpa ihop de tre icke socialistiska partierna och säga att de utgör borgerligheten. Alltid kan det skrämma någon! När det gäller det alternativ som herr Sten Andersson efterlyste vill jag be stämt hävda att vi från centerpartiets sida vid ett otal tillfällen i detaljfrågor och i större frågor har visat upp klara alternativa förslag. Herr Sten Andersson kan inte komma ifrån det. Jag kan inte erinra mig om det var gryning eller afton när den här »nådens sol» lyste. Jag har uttalat mig om herrar Virgin och Gösta Bohman som personer. Jag vill inte att herr Sten Andersson lägger in någonting annat i mitt uttalande. Det brukar faktiskt hända också i denna kammare att socialdemokrater säger vackra ord om medlemmar av moderata samlingspartiet. Men det anses visst inte riktigt så bra om vi lägger in en värdering från vårt håll. Jag undrar hur herr Sten Andersson skall ha det med SIFO. Om jag inte har läst fel i tidningarna på eftersommaren har han en mycket starkt kritisk inställning till SIFO. Om jag fattade hans senaste inlägg rätt gav det närmast uttryck för motsatsen.

Herr talman! Herr Lundström uttalade i början av sitt anförande en viss besvikelse över att han inte fått en placering på talarlistan som sammanhängde med det ärende han skulle tala om. Förhandsanmälda talare kan av talmannen och sekreteraren inte lätt grupperas på det sättet att man kan vara säker på att det som vederbörande tänker säga passar någorlunda bra som ett genmäle mot den som tidigare hade ordet. Det finns ingen möjlighet att ordna det hela så. Vad beträffar de senaste anförandena finner jag det litet egendomligt att herr Nils-Eric Gustafsson begär ordet för en replik efter herr Stefansons anförande men håller sitt replikanförande mot en tidigare talare, nämligen herr Sten Andersson. Det är inte vanligt att man förfar på det sättet. Flertalet riksdagsmän är snabbtänkta och begär i regel omedelbart ordet för replik till den talare som senast haft ordet. Det har emellertid kanske sitt värde att synpunkterna blir framförda, och det finns väl alltid någon vinst med det. Själv befinner jag mig också i den situation som herr Lundström befann sig i när han fick ordet, nämligen att jag inte är säker på att det jag kommer att säga stämmer överens med vad de senaste talarna ägnat sig åt. En allmänpolitisk debatt som blandas upp med specialanföranden blir alltid litet ryckig. Vederbörande talare får, om de skall följa hela debatten, sitta inne i kammaren hela tiden och lyssna till vad som sägs för att veta hur deras egna anföranden skall läggas upp. Det är inte så lätt att skriva ett anförande i förväg. Jag har själv många gånger varit utsatt för att det jag har skrivit över huvud taget inte har kunnat användas om det skulle vara meningsfyllt i en debatt av sådan karaktär som den som nu förs. Jag har för egen del ett minne av att vi sedan några år haft svårt för att i riksdagens höstdebatt få ett tillräckligt underlag för ett meningsfyllt utbyte av tankar. En av anledningarna härtill är väl att höstens arbete till det väsentliga består i att behandla från vårriksdagen uppskjutna ärenden. Det tillkommer visserligen alltid ytterligare förslag från kanslihuset. Men de flesta av dessa är tidigare aviserade, och de är mera sällan av den karaktären att de fångar något större intresse i en allmänpolitisk debatt, just därför att det varit känt att förslagen skall läggas på riksdagens bord. Har de varit föremål för debatter, har de kanske berörts redan under vårriksdagen. En bidragande orsak till den matthet som ofta kan spåras i höstriksdagens remissdebatter, vilka i varje fall i det avseendet avviker från vårriksdagens, är väl också att debatten kommer så nära årets slut och därmed också nästa års riksdag och den då presenterade statsverkspropositionen. OPppositionspartierna är väl i regel engagerade i sådant som hör samman med det kommande årets riksdag, och de är väl inte mera benägna än regeringen att avslöja vilka förslag eller alternativ de kommer att framlägga vid vårriksdagens början. I varje fall är de väl inte beredda att redan nu göra det i detalj. Undantag från denna erfarenhet, som jag har gjort, har alltid gällt den session som kommer omedelbart efter ett val. Då har det funnits litet större möjligheter att knyta an till valrörelsen och vad som sagts i den. Alldeles särskilt gäller detta valen 1966 och 1968.

det i den följande valrörelsen 1968 inte var fråga om man skulle vinna utan hur många mandat man skulle vinna för att det skulle bli möjligt att få ett skifte vid makten. Om det var lyckligt eller ej. vet jag inte, ty resultatet av valet blev nästan en rekyl från vad som hände 1966, nämligen att motvinden vände sig i en medvind, som var ännu starkare. Om jag minns rätt kunde man ur de anföranden som hölls under höstriksdagen 1968 läsa ut att den förstärkta socialdemokratiska majoriteten i riksdagen ändå inte fick undanskymma att regeringen hade ansvar för hela folket. I år har vi ju inte haft något val. Men vi har haft en partikongress, och den kan naturligtvis i och för sig fylla ut en debatt vid en höstriksdag och ge den ett intresse och ett innehåll. Partistyrelsens beslut och uttalanden i många vitala frågor kommer med all sannolikhet att presenteras riksdagen om inte 1970 så — om det blir en fortsatt socialdemokratisk regering — under det årtionde som börjar 1970, eller 1971. Herr Virgin tog partikongressens beslut till intäkt för ett uttalande som det är möjligt att jag feltolkade. Jag förstod det så att han ville vända sig mot att partikongressen fattade beslut som blir bindande för de förslag som kommer att framläggas av regeringen. Det var följaktligen partikongressen som var helt avgörande för de förslag som skulle presenteras i riksdagen och som riksdagen endast hade att godkänna. När han sedermera pressades på detta tog han som exempel att partikongressen hade valt statsminister. Det har den inte gjort. Man skall hålla sig till realiteter. Partistyrelsen och partikon gressen har gemensamt kommit överens om att utse Palme till partiordförande. Eftersom det fortfarande sitter en socialdemokratisk majoritet i riksdagen, var det väl naturligt att utgå ifrån att han också kom ait bli statsminister. Men alla formaliteter i det avseendet har fyllts. Kungen har haft samtal med talmännen och partiledarna, och därefter har Palme utnämnts till statsminister, om jag minns rätt den 14 oktober. Så nog har alla formaliteter iakttagits som hänger samman med ett partiledarskifte och konsekvenserna av detta i regeringen. Jag tror det var herr Gösta Jacobsson som tyckte att det hade varit naturligt att regeringen lämnat en regeringsförklaring vid början av denna debatt. Det är klart att man skulle ha kunnat uppfylla det rent formella även i det avseendet, om det nu var någon som hade ett behov av detta. Men en sådan regeringsförklaring kunde ju inte innehålla någonting annat än vad statsministern sagt i annat sammanhang, nämligen att i huvudsak kommer politiken att följa den väg som följts under Tage Erlanders tid som statsminister. Det konstaterades i slutet av partikongressen att 1970 års valrörelse har börjat. Det är en avvikelse från tidigare tillämpad praxis, då kongressen hållits samma år som riksdagsvalet skulle gå av stapeln. I år har den hållits året före, för att man skulle få tid att mera presentera det program som skulle vara avgörande under de kommande åren, om partiet fick fortsatt förtroende i det val som skall äga rum 1970. Folkpartiet skall också så småningom stå inför ett partiledarskifte. Jag tror inte vi har någon anledning att göra annat än att hälsa den nye välkommen när han tar plats i kammaren efter den 1 januari, alltså vid 1970 års riksdag. Han har inte haft möjlighet att infinna sig här i dag — eller om han hade infunnit sig hade han i varje fall inte fått delta i debatten, och då har han väl avstått från att komma hit för att lyssna till de visdomsord som kan vara sagda och som skulle kunna vara en vägledning för honom i det arbete han har att fullfölja sedan han tillträtt befatiningen som folkpartiets ledare. Vi tror väl att folkpartiet har gjort ett gott val, och jag tror den nye ledaren kan vara en värdig motståndare till Palme. Lyckas han inte med det får han väl som alla andra gå igenom något slags omskolning. Valrörelsen har sålunda börjat. även om inläggen här i dag inte varit föremål för någon behandling av respektive partiers kongresser, har de trots allt utformats som ett led i valrörelsen. Man har tagit alla tillfällen att påpeka sådant som skulle vara annorlunda om man fick tillfälle att i stället sköta styret. Det tycker jag är ganska naturligt. Däremot kan jag inte förstå att man rest en opinion mot att det socialdemokratiska programmet, som också blir ett program för regeringen så länge den sitter, har presenterats redan nu. Det finns så mycket i det tolvpunktersprogram som partiordföranden "Palme — han var inte statsminister då — presenterade i sitt sluttal vid kongressen, som säkerligen ingen av representanterna för — förlåt! — de borgerliga partierna skulle ha något emot att diskutera allvarligare, om jag undantar det som förts fram här i dag, alltså det som gäller beslutet om bidragen til Nordvietnam, som utrikesministern själv förmodligen kommer att närmare belysa i kammaren antingen i dag eller under den fortsatta debatten under morgondagen. Han är förmodligen upptagen i andra kammaren för närvarande, eller också har han ett behov av att följa debatterna där för att av dem få impulser för sitt eget anförande. Så har vi skattepolitiken som finansministern redogjort för och som tagits upp i de anföranden som hölls före finansministerns men också i de repliker som gjorts efter hans anförande. Den saken behöver jag inte syssla med. Men bland de 12 punkterna skall jag nämna tre eller fyra som jag tycker är ganska väsentliga. De utgör alltså en konklusion av vad kongressen har beslutat och kommer att bli vägledande för partiets politik under 1970-talet, har partiordföranden sagt: En näringspolitik som beslutsamt fullföljer det näringspolitiska programmet i syfte att trygga full sysselsättning och balanserad utveckling i landet. Norrlandslänen skall bestå som en med andra regioner likvärdig del av den svenska nationen även i framtiden. Det nämns ingenting om Kopparbergs län, herr Stefanson, men det beror väl på att den frågan inte kom upp på partikongressen, varför man inte hade någon särskild anledning att tala om den. Men om Kopparbergs län skulle komma i samma situation som Norrlandslänen för närvarande befinner sig i, tror jag att herr Stefanson kan vara övertygad om att det som uttalats om Norrland också kommer att gälla Kopparbergs län. | En politik som fullföljer den stora utbildningsreformen med vuxenutbildningen och förskolan i förgrunden, en kulturpolitik. präglad av jämlikhetens principer. Ökad möjlighet till pension före 67 års ålder redan nästa år, ökat försäkringsskydd för pensionärer vid sjukhusvistelse, ett radikalt förenklat och förbättrat sjukförsäkringssystem för läkarvård. En aktiv konsumentpolitik på bred front, förslag om att konsumentombudsman och marknadsråd införes. Fortsatt högt bostadsbyggande, samordnad finansiering av samhällsbyggandet eftersträvas, en boendemiljö som främjar jämlikhet och gemenskap. Jag tror inte att någon tycker att detta är orealistiska frågor som varit föremål för kongressens beslut och resulterat i partiordförandens sammanfatt ning vid kongressens slut. Det är som sagt 12 punkter. Flertalet av dem gäller frågor som säkerligen kommer att aktualiseras i varje fall under det kommande 1970-talet. Ingen har sagt men många har väntat att beslutet om jämlikhetsprogrammet skulie träda i kraft — om inte dagen efter kongressen, så i varje fall så snart att man inom relativt kort tid skulle kunna skönja verkningarna av det. Ingen som varit med på kongressen skulle tro att detta kunde vara möjligt. Denna fråga kommer som allting annat att diskuteras och genomföras i takt med att resurser kan ställas till förfogande för att klara reformen. I sitt anförande förde herr Dahlén på tal något som hörde samman med pensioneringen och tryggheten för åldringar. Han var glad över det som kunde väntas i fråga om förbättrade pensionsförmåner, men han ville också erinra om att det är aktuellt och betydelsefullt att man också sörjer för att de som går i pension kan få i varje fall lämplig sysselsättning i den omfattning vederbörande själv orkar. Jag tror att det är betydelsefullt men väldigt svårt att klara över hela fältet. Envar som av arbetsmarknadspolitiska skäl tvingas ta den förtidspension som kommer att beslutas nästa år har naturligtvis svårt att få en lämplig sysselsättning som kan fylla ut hans tid och göra det lättare att leva som pensionär. Han kan ju inte själv skaffa arbete nu och arbete kan inte erbjudas honom, så att han får möjlighet att uppskjuta pensioneringen tills den ordinarie pensionsåldern inträder. Jag vill i detta sammanhang särskilt understryka att sedan vederbörande har tillerkänts ålderspension eller har gjort ett förtida uttag av den är det ingenting i bestämmelserna som hindrar honom att ta det arbete han själv finner lämpligt, dvs. det arbete han orkar med. I det avseendet finns inga restriktioner i den pensionsordning vi har, varken i folkpensionssystemet eller i fråga om tilläggspensionen. Däremot finns det vissa restriktioner när det gäller förtidspensionen, eftersom den inte bara tar hänsyn till vederbörandes medicinska indikationer utan i fortsättningen också det arbetsmarknadspolitiska läget. Hel pension tillerkänns honom endast under förutsättning att hans arbetsmöjligheter, för att använda det uttrycket, har minskat så att han har förlorat större delen av sin arbetsinkomst eller den arbetsinkomst som motsvarar en arbetskraft av hans kapacitet. Jag tror således att herr Dahlén och jag kan vara helt överens om att i den utsträckning det finns möjligheter att bereda sysselsättning åt dem som har gått i pension, om inte för någonting annat än för att öka deras trivsel, är det klart att sådan skall. beredas dem. På många håll i vårt land är det sådan brist på arbetskraft att det inte är några svårigheter för vederbörande att skaffa sig ett arbete som passar honom efter uppnådd pensionsålder, om han nu inte kan fortsätta på sin ordinarie arbetsplats. Det är nämligen inget förbud mot det heller. Det har också, herr talman, från herr Virgins sida nämnts någonting om honnörsord eller vad det nu var i vår propaganda. Jag vill erinra om att det inte är något nytillkommet. Det fanns redan på den tid då partiet kom till på devisen »frihet, jämlikhet och broderskap». Det är ingenting som hindrar att den friheten också avser valfriheten. Då syftar jag till att vederbörande skall få välja vad som passar honom i fråga om sysselsättning, fritid eller någonting annat. Solidariteten har också funnits med under hela den tid partiet och fackföreningsrörelsen har varit i arbete. Även jämlikheten har under hela denna tid varit med i bilden. Jag kan utan att göra mig skyldig till överdrifter nämna att allt som har uträttats och allt som kan registreras som förbättringar är framsteg i rikt ning mot ökad jämlikhet. För att erinra om någonting så är såväl pensionsreformen, som trädde i kraft år 1960, som reformeringen av utbildningsväsendet mycket stora steg på Jämlikhetens väg. Det hindrar emellertid inte att man kan konstatera att det fortfarande finns mycket att göra för att nå den ökade jämlikhet som alla eftersträvar. Jag sade alla, men kanske jag skall ändra mig till de flesta. I varje fall gäller det alla inom arbetarpartiet och fackföreningsrörelsen. Vi är medvetna om svårigheterna att uppnå någonting som gemene man skulle godkänna som den jämlikhet vi eftersträvar. Målsättningen har man, men vad den skall innebära kommer det säkerligen alltid att bli diskussion om, därför att man har olika uppfattningar om den. Det har av någon preciserats så att man eftersträvar lika lön för alla. Jag är inte säker på att det är andemeningen i Landsorganisationens propaganda för ökad jämlikhet, vilket naturligtvis en strävan efter att få lika lön för samma arbete eller för arbete av motsvarande slag däremot är. Så är det väl på alla andra områden också, t.ex. när det gäller bostadsfrågan. Det finns mycken slum fortfarande. Trots att vi byggt miljontals bostäder sedan 1945 finns det fortfarande många gamla bostäder i bruk. Speciellt har jag under de senaste dagarna sett att hundratusenials pensionärsbostäder fortfarande är undermåliga, och vederbörande tvingas att bo kvar i en bostad utan vatten och utan godtagbara hygieniska anordningar. Visst finns det mycket att göra för att vi skall kunna bjuda det som folk i allmänhet vill betrakta som ökad jämlikhet i samhället. Jag tror inte att man skall vara förskräckt över vad som har beslutats. Jag får inte den möjligheten, men när politikerna blir i tillfälle att träffas om fem eller sex år tror jag att t.o.m. oppositionens talesmän är villiga att om inte erkänna så i varje fall nämna att de observerat att det blivit bättre i samhället tack vare att den strävan fullföljts, vars resultat man var så ängslig för under remissdebatten höstriksdagen 1969.

Herr talman! Herr förste vice talmannen Strand nämnde att den sammanfattning av partikongressen som presenterats i tolv punkter i och för sig inte innehöll några märkvärdiga förslag. De kommer att föreläggas riksdagen så småningom, och vi kommer kanske att i enighetens tecken i stort sett ta de flesta. Jag tror inte, herr talman, att man kan sammanfatta partikongressen på det sättet.

Kongressen var enligt min uppfattning en bländande och bedövande uppvisning i fulländad regikonst. Statliga utredningar, ämbetsverk, departement och statsråd hade koordinerats på det mest utomordentliga sätt, och de politiska visionerna kunde därför blandas med beslut i viktiga konkreta politiska frågor. Det blev en fantastisk uppvisning av vad ett politiskt parti kan åstadkomma, som har suttit vid makten praktiskt taget oavbrutet i 36 år och målmedvetet placerat de rätta personerna på de mest betydelsefulla posterna i vår förvaltning. När det socialdemokratiska partiet deklarerar att jämlikheten skall vara det sammanfattande begreppet för dess politik vid kommande års valrörelse, blir det som när man drar i ett snöre på en sprattelgubbe. Utredningar, myndigheter, organisationer och massmedia, alla hoppar omedelbart upp. Plötsligt skall alla problem granskas ur jämlikhetssynpunkt utan att någon tycks göra sig besväret att analysera och förklara vad man menar med jämlikhet i de olika enskilda fallen. För det socialdemokratiska partiet och dess kongressledning måste givetvis denna följsamhet ha hälsats med välbehag och tillfredsställelse, men jag undrar om inte eftertankens kranka blekhet börjar smyga sig upp på partiledningens kinder. Blev inte partikongressen ett alltför lysande exempel på maktdemonstration hos ett enväldigt parti, och blev inte nonchalansen mot riksdagen och mot andra åsiktsriktningar alltför utmanande? Jag är förvissad om att åtskilliga med mig upplevde partikongressen som en bitter försmak på vad vi har att vänta oss om det socialdemokratiska partiet får sitta kvar vid makten. Samtidigt som jag alltså kan konstatera att socialdemokratin anser att det är dags för en ny skördetid, noterar jag också den nya taktiken. Förra gången, år 1945, när krigsårens samlingsregering upplösts och den socialdemokratiska regeringen förde ut sitt efterkrigsprogram och skördetiden skulle börja, begick man det taktiska misstaget att öppet tala om vad man ville, nämligen omdana samhället i socialistisk riktning. Ernst Wigforss kommenterar dessa händelser i sina Minnen och säger där bl.a.: Vi var inställda på strid över hela linjen. Vi hade sedan gammalt ett intresse av att göra klart vad vi menade med socialistisk politik. Och han tillfogar: Vi fick striden. Den gången, herr talman, var oppositionen vaksam, och till lycka för vårt land blev det inte omvandlat till en socialistisk stat. Den här gången tänker man tydligen inte begå samma taktiska misstag. Någon omdaning av samhället till en socialistisk stat är det visst inte fråga om, säger man. Vi vill bara ha li tet mer jämlikhet och litet mer blandekonomi. Den blandekonomi som man åsyftar, med lämpliga delar statlig och lämpliga delar enskild företagsamhet, påminner mycket om de där oxjärparna som en slaktare en gång bjöd ut. Det var äkta oxjärpar, sade han, med hälften oxe och hälften järpe. När man frågade om det verkligen var möjligt sade han att han blandar en oxe och en järpe. Men, herr talman, en sådan varudeklaration godtar vi nu inte, vare sig när det gäller matvaror eller när det gäller politik. Det är ett renlighetskrav att socialdemokraterna öppet och ärligt deklarerar sin socialistiska målsättning inför väljarkåren och tar sin valstrid på denna. Herr talman! Nu några ord om utbildningspolitiken. Först vill jag hälsa vår nye utbildningsminister Ingvar Carlsson välkommen in i utbildningspolitiken. Han är visserligen inte närvarande här i kammaren, men jag vill ändå göra det. Jag utgår ifrån att det denna gång är fråga om ett mera långsiktigt engagemang på denna viktiga post. Högsta chefsposten över utbildningen och forskningen är, som jag ser det, alltför betydelsefull för att utnyttjas i något slags pryoverksamhet. Utbildningen är ett av de viktigaste medlen att förändra samhället, sägs det i statsrådet Myrdals jämlikhetsrapport. Det är så sant som det är sagt. När Lenin efter revolutionen i Ryssland blev tillfrågad om hur han skulle gå till väga för att behålla makten i landet hos kommunismen svarade han ungefär så här: Får vi bara några år på oss skall vi skola ungdomen till goda kommunister. Det är också detta recept man följt i alla länder på andra sidan järnridån. Även om det nu visar sig att det inte är fullt så enkelt att indoktrinera människor som Lenin vid det tillfället trodde, är utbildningen otvivelaktigt ett verksamt medel att påverka ungdomarnas tänkesätt. Det är därför, herr talman, av allra största vikt att man med skärpt uppmärksamhet följer regerings partiets utbildningspolitiska debatt och slår larm om man finner att tendenserna pekar mot Lenins tankegångar, dvs. organisatoriska eller pedagogiska förändringar i syfte att styra ungdomarna mot en viss samhällssyn. När man tagit del av U68:s debattskrifter, Alva Myrdals jämlikhetsrapport och åtskilliga offentliga debattinlägg från regeringsledamöter eller regeringstrogna högre ämbetsmän, blir man på det klara med att utbildningspolitiken skall bli ett av de viktigaste verktygen för att omdana samhället i socialistisk riktning. Stora dimridåer med vackra honnörsord har väl hittills dolt de verkliga avsikterna för många, och det är därför hög tid att riva undan slöjorna och visa vad som är på gång. Det är därför ett oavvisligt krav att massmedia, när de ordnar stora utbildningspolitiska debatter, även låter oppositionen komma till tals. Det är en allvarlig brist på objektivitet, när det i huvudsak endast inbjuds regeringstrogna och naturligtvis en del vänsterfolk till diskussioner eller intervjuer. Vi kräver, herr talman, att Sveriges Radio omedelbart tar upp dessa frågor till omprövning. Till slut vill jag anföra några synpunkter på vissa konkreta förslag som framförts i utbildningspolitiken. Av tidsskäl skall jag endast ta upp ett av dem. Det gäller den högre utbildningen och det förslag som har betecknats som en återkommande utbildning. Det är olika modeller som utredningen U68 har lagt fram. På de utbildningspolitiska dagarna — som TCO anordnade — har tydligen vår nye utbildningsminister tagit upp denna fråga och framhållit att det är en av de viktigaste utbildningspolitiska frågor som skall drivas. Jag hade själv inte tillfälle att delta i dessa, men att döma av tidningsreferaten lär han ha sagt att man kan varva utbildning och arbete. Är det bara fråga om att man skall kunna varva utbildning och arbete vill jag säga att det inte är någon ändring i förhållande till vad som gäller i dag — detta förekommer ju ständigt. Men om det är fråga om — som det har antytts — att man icke skall få tillfälle till högre utbildning innan man har gjort ett visst praktiskt arbete något eller några år, vill jag med bestämdhet säga att vi inte kommer att medverka därtill. Detta med praktik är ganska märkligt. Vi har i olika utbildningspolitiska sammanhang talat om praktikens betydelse. Den socialdemokratiska utbildningspolitiken har hittills inneburit att praktiskt taget all praktik har försvunnit — socialdemokraterna har icke velat ha med den tidigare. Den förberedande praktik som gällt för tillträde till våra tekniska högskolor osv. har försvunnit liksom på en rad andra områden. Nu slår pendeln åt andra hållet, och med en våldsam kraft slår den i väggen. Det skulle vara intressant att vid tillfälle få ägna sig åt en fördjupad debatt med herr Ingvar Carlsson om vad han egentligen menar — om han nu menar någonting med detta utspel. är meningen dessutom att man icke skall skaffa sig en fullvärdig utbildning på universitetsoch högskolenivå utan stanna på halva vägen och därefter skaffa sig praktik och sedan gå tillbaka igen, tror jag att förslaget i princip också är misslyckat. Det hjälper inte att herr Palme säger att detta har diskuterats bland utbildningsministrarna i OECD och ansetts vara så intressant att det skall bli ett huvudtema i en kommande diskussion. Såsom förslaget hittills presenterats finns det ingen vett och reson däri. Jag skall, herr talman, inte skissa de tankegångar som vi har i detta sammanhang. Vi har väckt en alternativ partimotion när det gäller den gymnasiala utbildningen. Vi har även gjort det när det gäller den högre utbildningen, och vi kommer att inom kort presentera en fördjupad modell framför allt när det gäller den högre utbildningen. Vi får kanske då tillfälle att föra ett ordentligt sakresonemang med den förhoppningen, att det socialdemokratiska partiet har litet bättre utformat sina luftiga tankar så att det går att konkret diskutera vad det egentligen vill. Vad jag tror att man vill, det är att finna former för att hejda tillträdet till högre utbildning. Man har ju egentligen aldrig haft något speciellt stort intresse för den sektorn inom utbildningspolitiken, och det gäller att finna former för att stoppa det växande tillflödet. är det den målsättningen man har, så tror jag att man är inne på alldeles felaktig väg. Det är inte rätta sättet att ta vara på det dyrbaraste vi har i konkurrenshänseende, nämligen den mänskliga = arbetskraften. - Dessutom krävs det ett helt annat grepp på universitetsproblematiken för att vi inte skall bli totalt urarva när det gäller forskningen. Där ser jag ett oerhört allvarligt problem i och med den omändring som har skett i regeringen. Det fanns, så vitt jag kan bedöma, endast en person i regeringen som verkligen hade intresse för forskningspolitik, och det var statsminister Erlander. Det har icke trätt till någon ny i regeringen som i något avseende har visat intresse för att lyfta upp forskningsproblemen på den nivå som de faktiskt hade under en tidigare period eller låt oss säga även under den tid då statsrådet Edenman fanns med i regeringen. Det är alltså med stora bekymmer jag ser på hur forskningsproblemen kommer att bli handlagda i regeringen. Jag hoppas att jag inte blir sannspådd, men jag fruktar att forskningen icke längre är intressant för någon enskild ledamot av regeringen.
Herr talman! Mitt genmäle gäller första delen av herr Wallmarks anförande. Han sysslade där litet med den socialdemokratiska partikongressens beslut och den sammanfattning av arbetsprogrammet för 1970-talet som partiordföranden gjorde vid kongressens slut. Herr Wallmark tyckte att vi borde ha klara färger på våra fanor och att det var viktigt att vi deklarerade oss såsom ett socialistiskt parti. Jag är inte riktigt säker på vad som menas med klara färger. Herr Nils-Eric Gustafsson ville inte räknas till de borgerliga. Högern vill inte kalla sig högern utan de moderata. Herr Werner har sagt här i kammaren i dag att hans parti i många stycken kan stödja socialdemokraterna men inte i allt. Och jag vet inte hur man skulle med klara färger på något sätt illustrera folkpartiet, ty det vill ju helst uppträda i alla tänkbara kulörer. Allt detta gör att jag inte riktigt förstår herr Wallmarks anspråk. Om herr Wallmark för sin del vill beskriva det program som innefattas i de tolv punkterna, får han gärna säga att det är socialistiskt. Huruvida det är en riktig benämning vill jag inte yttra mig om, men punkterna innefattar i alla fall en strävan till jämlikhet, och den anser jag är realistisk.

Herr talman! Jag skall inte syssla med centerpartisternas problem. Vart de vill räkna sig får de svara för själva. Emellertid noterade jag med förvåning, måste jag säga, att den socialdemokratiske gruppledaren i första kammaren sade att man kan diskutera om sammanfattningen i tolv punkter från den socialdemokratiska partikongressen är socialistisk eller inte. Det var för mig eti fullkomligt häpnadsväckande uttalande. Man har i sitt partiprogram klart sagt ifrån att man utgör ett socialistiskt parti och att man vill omvandla landet i socialistisk riktning. Skall vi nu ifrågasätta om partiets målsättning är denna? Om jag kunde instämma i vad talman Strand, som jag i alla avseenden sätter utomordentligt högt, har sagt, skulle ingen vara gladare än jag. Vad han betecknar är väl närmast en parentesperiod, som i stort sett har passerat, nämligen tiden efter den misslyckade skördetiden och fram till för något år sedan, då en klar radikalisering och en klar återgång till en socialistisk politik inträdde. Vad jag ser såsom det anmärkningsvärda är att man socialiserar med ena handen och suddar över med den andra för att inte väcka människor som inte på ett riktigt sätt följer med i den politiska debatten. Det är ett taktiskt grepp. Jag förstår det. Men det är inte et! ärligt sätt mot väljarkåren. Det är inte, talman Strand, fråga om att vi exempelvis har olika meningar om att förverkliga en sak, att åstadkomma en större trygghet eller att åstadkomma en större bruttonationalprodukt och att fördela denna på ett rättvist sätt. Socialismen ligger i sättet att förverkliga dessa målsättningar. Jag skulle kunna citera ett stort antal anföranden och ett stort antal skrifter vari sägs att enda sättet att åstadkomma — och nu citerar jag litet fritt ur Alva Myrdals jämlikhetsrapport — en riktig jämlikhet är att socialisera samhället, att samhället övertar produktionsmedlen. Då först upplever människorna den verkliga jämlikheten. Eftersom partistyrelsen i huvudsak har godtagit denna rapport — och partistyrelsen har väl i alla fall någonting att säga till om — kan jag inte ens med bästa vilja i världen ifrågasätta om det socialdemokratiska partiet vill driva en socialistisk politik. Jag utgår från att det är alldeles självklart att partiet kommer att göra det. Jag kan också registrera att de förslag partiet lägger fram är rent socialistiska. Dess värre kan jag också registrera att man kanske är mera valhänt och i vissa fall kanske ännu skickligare än vad talman Strand här gör försöker sudda över det hela genom att säga: Det här är inte socialism. Det är bara litet mera jämlikhet.
Herr talman! Det är klart att man kan och har rätt framställa saken på det sättet som herr Wallmark gjort, men det är inte säkert att de 12 punk Allmänpolitisk debatt terna bedöms vara socialistiska om de analyseras efter de: principer som herr Wallmark använder sig av. Jag är inte heller överens med honom när han säger att det viktiga är att socialisera hela näringslivet. Då når man den fullständiga jämlikheten. Jag är inte säker på att man i de länder där näringslivet har socialiserats har uppnått en jämlikhet som går utanför den som vi har. Jag tror i stället att den är mindre än den vi har lyckats uppnå med låt oss säga smärre socialistiska ingrepp här och var. Jag tror inte att man uppnår det fullständiga målet på vare sig den ena eller andra vägen. Vi får försöka göra så gott vi kan och skapa de bästa förutsättningarna för ett samhälle, som utvisar större jämlikhet än den vi kan konstatera i dag.

Herr talman! Större jämlikhet mellan människor i vårt samhälle är en fråga som jag tror att alla som stått i den här talarstolen i dag har tagit upp. Jämlikhet och solidaritet har växt fram som eit krav, sade herr Sten Andersson. Ja, det är bra, men nu gäller det också att vi inte bara talar så mycket om jämlikhet och solidaritet; vi måste också få fram flera konkreta förslag än vi har fått hitintills. När det diskuteras jämlikhet tycker jag dock att man alltför mycket endast tar upp de ekonomiska jämlikhetskra ven. De dominerar enligt mitt förmenande jämlikhetsdebatten i alltför stor utsträckning. Den ekonomiska jämlikheten är mycket viktig, men jag skulle ändå i dag vilja beröra ett par andra frågor som också de för mig framstår som viktiga delar i jämlikhetsdebatten. När våra barn skall börja sin skolgång bör de få börja på betydligt jämnare villkor än vad de får göra i dag. När barnen nu börjar sin skolgång vid sju års ålder är det med mycket skiftande förutsättningar. En del har haft förmånen att få gå i en lekskola eller i en förskola under ett eller ett par år. Ofta är det barnen från den studieinriktade miljön som har gjort det. Där har de fått den sociala anpassning som är så utomordentligt viktig. Men vi vet att vi har för få skolor av den här typen för att alla skall kunna få gå där, och då är det tyvärr så att det är barnen från den stimulansfattiga miljön som inte kommer med, alltså de barn — jag upprepar det — som bäst behöver stimulans och social anpassning. För att alla skall kunna nås måste vi göra lekskolan eller — vilket jag tycker är ett bättre ord — förskolan obligatorisk. Alla måste få en god start innan den egentliga skolan börjar. Under senare tid har allt flera talat om den allmänna förskolan, och även från regeringshåll hör man ju numera talet om en allmän förskola. Men jag tycker att regeringen har tagit väldigt god tid på sig. Jag vill erinra om att riksdagen år 1964 uttalade sig för en utredning om en förskola, men det har inte hänt någonting. Vi bygger ut vårt utbildningsväsende, och vi är helt naturligt alla överens om att vi skall göra det, men jag finner det mycket betänkligt att vi till stor del har glömt bort den första viktiga delen, alltså grunden för en god skolstart. Den nye utbildningsministern Ingvar Carlsson har före sin tid som statsråd talat om en förskola. Jag hoppas att han nu när han sitter på den viktiga posten som utbildningsminister inte bara skall tala om den utan att han skall förverkliga den, att han skall handla. Jag hoppas att Ingvar Carlsson är beredd att ge förslag om en obligatorisk förskola och att den också — det anser jag vara mycket väsentligt — skall hamna under skolväsendet. Det är där den hör hemma. Jag skulle vilja ta upp en annan fråga, som också är väsentlig ur jämlikhetssynpunkt, nämligen den om en god miljö. Alla har inte tillfälle att utföra sitt arbete i en god miljö, alla har inte möjligheter att bo i en god miljö och alla har inte ens möjlighet att tillbringa fritiden i en god miljö. Vi har under de senaste decennierna slitit mycket hårt på vår miljö och förstört väldigt mycket. Det kostar mycket pengar, det tar lång tid att återställa den. Det faktum att vi slitit så hårt på våra tillgångar har många gånger sin grund i att man sett alltför kortsiktigt ekonomiskt på det hela. Vi har utfört olika saker därför att de varit ekonomiskt lönsamma, men man har inte på samma gång tagit räkningen för vad det kostar att förstöra miljön. Vi har helt naturligt arbetat för ekonomisk välfärd och större bekvämlighet, men vi har glömt bort vad det för med sig. Vi har, för att nämna gamla slitna saker, under många år förstört våra sjöar och vattendrag med t.ex. avloppsvatten. Vi eldar med oljor, som förorenar luften. Vi får ständigt nya och svårförstörbara förpackningsmaterial, som vi vill ha därför att det är bekvämt. Fabrikanterna tillverkar och vi köper tvättmedel som är mycket skadliga för vår miljö, medel som gör tvätten vit, men som förstör våra vattendrag. Vi vill alltså få varor billigt, vi vill ha det bekvämt, men vi tänker alltför litet på de skador som blir följden. Nu börjar vi — som väl är att i välfärden inte bara räkna in en god inkomst och en god social standard. Vi börjar komma underfund med att en god miljö är en lika viktig komponent i välståndet som ekonomin och god social standard. Men vi har mycket svårt att riktigt konkret gripa oss an det hela. Det är naturligtvis svårt och det är kostsamt, men ändå måste vi bli mer konkreta. Jag skall endast nämna ett exempel. Utredningen »Ett renare samhälle», som gjort ett gott arbete och lagt fram bra förslag på en hel del punkter, har på andra punkter däremot, enligt mitt sätt att se, varit litet väl försiktig. Exempelvis när det gäller engångsglas och ölburkar — som vi vet bidrar mycket till nedskräpningen och dessutom är farliga för både djur och människor — har utredningen inte vågat ta steget fullt ut och föreslå att de skall förbjudas. Visserligen säger utredningen att vägverket nu skall hålla vägrenar och mark nära väg fria från skräp och det är där engångsglas och ölburkar ofta hamnar, men det är ändå betänkligt att man är så försiktig. Men om det är så att man inte vågar förbjuda engångsglasen måste man ta andra radikala grepp. Man kan t.ex. tillse att det blir en skyldighet för kommunerna att ordna med sophämtning för hela kommunen och inte bara i tätbebyggda områden. Behovet därav är mycket större än det varit tidigare. Vi lever på ett helt annat sätt än förr. Jag återkommer till förpackningsmaterialen, som blivit annorlunda. Länge hämtade konsumenten sin mjölk i en flaska. Vi fortsatte med att hämta mjölken i ett returglas, som inte skräpade ner. Nu har vi tetraförpackningen, som är skrymmande och svår att förstöra. För flera år sedan köpte vi kaffe i en tunn papperspåse, som var lätt att undanskaffa. I dag köper vi kaffe i en plåtburk. Tidigare hade människorna en vedpanna där de kunde elda upp förpackningsmaterial som de ville bli av med — de hade kanske t.o.m. en vedspis. Men i dag har vi andra metoder för uppvärmning, och därmed är det svårare att bli av med förpackningsmaterial och skräp. Därför tror jag att vi på allvar måste överväga att kommunerna består alla invånare med en sådan service att man kan bli av med detta skräp, så att det inte bara hamnar i naturen, som det nu ofta gör. Visserligen kan vi säga att så får man inte handskas med skräpet, men erfarenheten visar att det ändå blir på det sättet många gånger. Jag tror inte att det räcker med att man ordnar soptippar där människor får lämna sitt avfall; det måste hämtas på platsen. Så bara några ord om boendemiljö. Vi får en alltmer koncentrerad bebyggelse, och därmed ökar kraven på planering för att vi skall få en så bra miljö som möjligt. Det är inte bara kravet på en bra bostad som skall tillgodoses, utan det gäller hela områdesmiljön. Det är lika angeläget att vi har tillgång till god service, till utrymmen för olika aktiviteter, att det t.ex. finns skogsområden där vi kan motionera. Motion behöver verkligen vi människor som sitter stilla så mycket. Därför får man inte exploatera så hårt att vi inte har kvar andningshål. Vi måste också betydligt mer än nu ta reda på vad människor tycker och tänker och hur de vill ha det. Under planarbetets gång måste människor få komma till tals och säga sin mening. Jag tror att vi alla skulle ha mycket att vinna om det kunde bli en bättre dialog mellan tekniker och allmänhet. Det kan te sig omständligt och besvärligt, men det skulle säkert i längden vara mycket värdefullt om en sådan dialog kom i gång i större utsträckning. Vi har skapat ett välfärdssamhälle, som visserligen ännu har många brister. Just i fråga om miljön har vi försummat mest. Människorna har fått det bättre men är mer pressade och stressade än tidigare. De är pressade av hård arbetstakt, ofta på ej så miljövänliga arbetsplatser. Likaväl som arbetsplatserna i många fall bör förbättras, bör större omtanke om den enskilda människan vara vägledande vid planering av bo stadsområden. Vi måste stoppa nedskräpningen av naturen och börja återställa det som vi till så stor del har förstört. En miljö med god arbetsplats, ett välplanerat bostadsområde och en natur så fri från föroreningar som möjligt är för mig en av de verkligt stora jämlikhetsfrågorna.

Herr talman! I väntan på »gladiatorernas» intåg i första kammaren, som lär äga rum den 10 januari 1970, då dels den blivande folkpartiledaren, dels den reelle högerledaren blir ledamöter i vår kammare, har vi denna gång fått nöja oss med att lyssna till de vanliga gruppledarna, herrar Dahlén och Virgin. Dessutom har vi ju fått stifta bekantskap med en ny gruppledare, från centern, som inte vill kallas borgerlig, men som vi väl i alla fall än så länge får inrangera bland de borgerliga i denna kammare. Jag vill inte påstå att det som företrädarna för oppositionen sagt var på något sätt anmärkningsvärt eller speciellt nytt, men man frågar sig: Vad kan oppositionen komma med i fråga om politisk förnyelse? En viss form av förnyelse tycks man emellertid kunna spåra hos en företrädare för moderata samlingspartiet. Jag råkade för en tid sedan läsa en presentation av den nye socialdemokratiske partiordföranden och statsministern i en moderat-exiremistisk tidning, som utges i det län jag representerar och som trycks hos ett folkpartiorgan vilket brukar beteckna sig självt såsom etikens och moralens förkämpe. Den presentation som höger-, förlåt, den moderata riksdagsmannen skrivit är av den art, att jag inför kammaren och för eftervärldens bedömning vill läsa upp några avsnitt av artikeln. »Östermalmspojken, internatskoleeleven och kavallerilöjtnanten Olof Palme försöker vid varje tillfälle förneka sin bakgrund. Han fnyser åt Östermalm, försöker ta livet av även våra moderna internatskolor, trots att våra internationella kontakter fordrar att vi har dessa skolor, och han ger» — jag ber om ursäkt men det är citat — »helt enkelt ”fan” i försvaret. Visserligen har det alltid varit ett snobberi hos socialdemokratiska statsråd och riksdagsmän att skryta med sitt fattiga och enkla ursprung. Ibland har man en känsla av att detta varit en förutsättning för att nå makten, köttgrytorna och de högre inkomsterna. Branting var, vad jag vet, aldrig generad för sitt ursprung. Per Albin och Erlander kom från något så när rätt miljö. Men Olof Palme vill förneka genom att straffa och nonchalera. Hur kan en människa med en sådan inställning övertygande tala om jämlikhet.» Så fortsätter han litet längre fram i artikeln: »Att förneka sitt ursprung det är ingen god plattform att bygga visioner på. Nej, ärlighet vill svenska folket ha. Och visst syns det vara ett ärligt engagemang i Palmes förkunnelse och viljan att uträtta något, det sugande och suggererande röstläget och dialektiska ordvalet, som en kvalificerad publik applåderar 2 gånger men totalt tröttnat på efter 10. Massan kommer alltid att vara hänförd i varje fall i medgångens stund.» »Palme måste åtminstone försöka ge sken av vänlighet om han skall lyckas. Palme hälsar knappast varken på sossekamrater eller oppositionen, bara på den han för stunden har glädje av. Kylan kan frysa ett vattenglas till is, när han passerar. Ändå kan han i en debatt i ett yngre auditorium höja temperaturen till kokpunkten. Det har funnits folkledare med samma egenskaper. Någon har hamnat på S:t Helena.» Och så slutar artikelförfattaren det hela med: »Ärlighet varar längst.» Herr talman, visst kan man i stridens hetta förgå sig, men här är det uppenbart fråga om en överlagd handling. Denna artikel har inte tillkommit utan mycket plitande och åtskillig möda för att söka göra den socialdemokratiske ledaren så omänsklig som möjligt. Jag vill rikta en allvarlig fråga till företrädarna för det moderata partiet, och jag skulle helst vilja ha svar från dess gruppordförande i denna kammare herr Virgin. För att ingen oskyldig skall drabbas vill jag säga att den som skrivit artikeln inte tillhör den här kammaren, men jag tycker ändå det är ett anständighetskrav att man bereder de moderata en möjlighet att ta avstånd från denna skrivning. Jag skulle alltså vilja be någon underrätta herr Virgin och fråga honom om inte han såsom en betrodd medlem av sitt parti vill medverka till att hans riksdagskollega ber om ursäkt för förlöpningen. Jag vill framhålla att det inte är den socialdemokratiske ledaren som skakas eller skadas av en sådan artikel. Han vinner i stället sympati. Men jag tycker att detta är något som drar ner hela den politiska debatten. Plumpheten är av sådant slag att man inte kan undgå att reagera emot den heller. Det är för övrigt ingen nybörjare i det politiska arbetet som författat artikeln utan en person som suttit i riksdagen ett tiotal år och som om jag inte missminner mig är distriktsordförande för sitt parti i länet samt därtill stadsfullmäktigordförande i sin hemstad. Herr talman! Det politiska livet skiftar. De som varit förgrundsgestalter avgår och nya ledare träder till. Det socialdemokratiska ledarskiftet ägde rum inför öppen ridå och inför allt folket. Herr Erlander avtackades för sin gedigna insats i svenskt samhällsliv. Han fick som efterträdare en man från den yngre generationen. Folkpartiets ledarskifte uppvisar en annan karaktär — även om utspelet skedde i anslutning till den socialdemokratiska partikongressen och regeringsskiftet. Men sättet för partiledarbytet inom folkpartiet är unikt. En kväll smyger sig tre män — ledande folkpartister — in på residenset, eller var det möjligen stadshotellet i Växjö, talar med Konungens befallningshavande i länet och ber honom komma och överta ledningen för det slitna och hårt betryckta folkpartiet. Sedan ordnas den ena presskonferensen efter den andra, innan hövdingen av Kronoberg svarar: Mina herrar, svaret är ja! Herr Helén tycks emellertid redan från början betrakta sin blivande syssla som partiledare med en viss bävan. På annat sätt kan man knappast tolka hans ovillighet att lämna landshövdingeämbetet och bostaden i Växjö. Över valet 1970 sitter han kvar som partiledare. Sedan får vi se hur det går. Herr Helén har i alla händelser garderat sig för att kunna återgå till tjänsten som kungens förtroendeman, om inte trenden vänder för folkpartiet. Det är inte alla förunnat att ha en sådan form av arbetslöshetsförsäkring! Herr Helén har också bekymmer redan från början. Herr Gahrton har anmält att han inte på något sätt vill ha ett samarbete med de moderata. Men så mycket är väl uppenbart att om borgerligheten skulle ha någon chans att regera, så kan det aldrig ske utan att det moderata partiet är med. Efter ledarskiftet i folkpartiet blir det fyra H-män som leder oppositionen — herrar Hedlund, Helén och Holmberg på den borgerliga sidan och herr Hermansson på den kommunistiska kanten, tre musketörer och en revolutionär. Vi avvaktar med intresse deras agerande i fortsättningen. Att de söker komma regeringen till livs är ganska naturligt, men det väsentliga i vad de kommer att framlägga är deras politiks innehåll. Ingen begär att de i höst skall komma med några klarläggande besked. Men det finns anledning att kräva att oppositionen inför 1970 års viktiga val lägger fram klara alternativ till regeringens politik. Man kan knappast säga att det varit fråga om reella alternativ tidigare, och jag kan inte förstå att oppositionens, jag vill säga, klåfingrighet att söka ändra en eller annan detalj i en proposition skulle vara något verkligt alternativ till den socialdemokratiska politiken. Jag tror inte på det sättet att driva opposition, utan i stället måste det vara de stora direkta skiljelinjerna som skall dras fram. Det finns ju ingen anledning att bara krypa så nära den socialdemokratiska politiken som möjligt. Vi har naturligtvis inget emot att de borgerliga partierna förstår att vi för en klok och skicklig politik, men någon skiljelinje får ni väl försöka leta upp. Ungefär på samma sätt är det med de önskelistor som centerpartiet har lagt fram. De är i det fallet oöverträffade. Herr Ohlin kan väl i dag faktiskt rodna över hur blygsam han var med överbuden på den tid han satt som ledare för folkpartiet, när han nu ser hur herr Hedlund och hans parti kommer dragande med överbud på 10 miljarder kronor utan att ange någon som helst täckning. Men herr Hedlund och hans parti tänker kanske göra som folkpartiet och det moderata samlingspartiet i Stockholm, nämligen realisera de kommunala tillgångarna och föra över dem till ett bolag för att på det sättet klara skatten. För all del, men den metoden påminner mig om något slag av Ebberöds bank. Herr Stefanson klagade i sitt anförande över bankernas kreditstopp och att de inte ville ge några krediter åt företagarna. Men vad skall man då säga om hans partivän i Stockholm, borgarrådet Per-Olof Hanson, som genom sin skattepolitik försöker konkurrera på lånemarknaden där företagen finns. Det måste vara en fullständigt orimlig tanke. En folkpartist kan naturligtvis inte stå här och klaga på kreditrestriktionerna, medan en annan för en politik som direkt konkurrerar med bankernas möjligheter att lämna krediter. Dagens Nyheter hoppades mellan raderna i dag att finansministern och riksbankschefen skulle se till att Stockholm inte fick agera på detta sätt. Det finns väl all anledning för dessa båda att uppmärksamma vad som har skett. Hur skulle det bli om alla svenska kommuner gjorde på liknande sätt? De hamnade ju i fullständigt orimliga positioner. Herr talman! Årets viktiga politiska händelse i vårt land var utan tvekan den socialdemokratiska partikongressen, som drog upp riktlinjerna för partiets politik inför 1970-talet. Som en röd tråd genom kongressens arbete gick strävan att skapa ökad jämlikhet. även om vi kan notera en betydande stegring av levnadsstandarden för hela vårt folk så finns det uppenbarligen mycket att göra innan vi kan anse allt välordnat. Det intressanta i detta sammanhang är att det är socialdemokratin — regeringspartiet sedan 37 år tillbaka — som går till angrepp mot de kvarvarande orättvisorna. Vi nöjer oss inte med vad partiet mäktat åstadkomma utan vi vill göra mera i utjämnande syfte i fortsättningen. Vi räknar med att 1970-talets politik ännu mera markant kommer att sträva efter att söka leda samhällsutvecklingen i en utjämnande riktning. Den jämlikhetsrapport som kongressen fick motta gav riktlinjerna för hur detta arbete skall bedrivas. Det gäller bl.a. lönepolitiken, där inkomstskillnaderna mellan olika grupper måste minska och där de tunga, hårda och smutsiga jobben måste värderas högre än i dag. Den utbildningsexplosion vi i dag upplever kommer också att i ganska rask takt medverka till en inkomstutjämning inom vissa yrken. Vad man inte kan uppnå genom löneförhandlingar och liknande måste man söka åstadkomma genom politiska insatser. Den skattepolitik, vars huvuddrag skisserades av finansministern vid partikongressen, blir ett av de medel som vi skall tillämpa för att söka åstadkomma en lösning av jämlikhetsfrågorna. Den skattelättnad som väntas för de lägre inkomsttagarna och pensionärerna är ett steg i rätt riktning. Problemet för dessa grupper är emel lertid inte statsskatten utan kommunalskatten, som är betungande och som kommer att vara det också i fortsättningen, även om finansministern lägger fram ett förslag som innebär en lättnad av kommunalbeskattningen för dessa grupper. Landstingens och kommunernas väldiga utveckling, där mycket görs för sjukvården och den kommunala servicen — inget annat land i världen kan peka på en motsvarighet i det fallet — innebär emellertid en större påfrestning för de mindre inkomsttagarna än för andra. Jag har inget recept för hur man skall lösa dessa problem men jag tror att man i fortsättningen inom den kommunala sektorn i större utsträckning än hittills måste räkna med att för sin expansion hålla sig inom ramen för inkomstutvecklingen i samhället. Socialpolitiken är en annan utjämnande faktor. Socialministerns förslag till nya läkartaxor och hans väntade proposition om ändrade och förbättrade regler för förtidspensioneringen är ytterst värdefulla inslag i den sociala politiken. Genom näringsoch arbetsmarknadspolitiken kan också mycket uträttas ur jämlikhetssynpunkt. Norrland måste ges allt det stöd som vi är mäktiga för att kunna klara sysselsättningen och behålla största möjliga del av arbetskraften. Vi känner alla till de svårigheter som finns där, och att det kommer att ta tid att lösa detta problem. Ingen behöver emellertid tvivla på att statsmakterna är beredda att gripa in och göra vad som är möjligt för att åstadkomma en god sysselsättning även inom Norrlandsregionerna. I det sammanhanget vill jag framföra några synpunkter på vikten och betydelsen av att områden och regioner i landet, som hittills klarat sig själva, inte blir utan sin del av statliga lokaliseringar av företag och institutioner. I annat fall finns risk att dessa områden kan få en negativ utveckling. Jag erinrar om vad den avgångne inrikesminis Allmänpolitisk debatt tern skrev i statsverkspropositionen, nämligen att staten skall medverka till skapandet av nya slagkraftiga regioner på olika håll i landet, som kan vara lämpliga konkurrensområden till storstadsregionerna. Det får naturligtvis inte bara stanna vid ett värdefullt stycke i nådiga luntan, utan det måste också bli levande verklighet att placera ut statliga företag i olika delar av landet. Herr Wallmark var inne på frågan om socialdemokratins radikalisering. Han citerade, som han sade själv, »fritt ur jämlikhetsrapporten». Visst var det ett fritt citat! Det var så pass fritt att man inte kände igen rapportens innebörd, när man lyssnade till herr Wallmark. Han sade att det står i jämlikhetsrapporten att socialdemokratin skall gå in för en totalsocialisering. Jämlikhetsrapporten är offentlig, det finns möjlighet att studera den. Jag vill bare be herr Wallmark: Läs vad som står där och kom inte med några fria fantasier. Herr talman! Till sist bara några ord om en annan jämlikhetsfråga: pensionsfrågan. Det råder väl ingen tvekan om att vi i vårt land inom en ganska snar framtid kan uppnå en sänkt pensionsålder. Vi måste då vara på det klara med att detta får vägas mot andra önskemål i samhället, bl.a. en löneförbättring för de lågavlönade grupperna, liksom även mot eventuellt bättre pensioner för dem som redan är över 67 år. Det beslut som fattats om att bereda äldre människor, som inte kan få sysselsättning, en pension från staten på 800 kronor i månaden är också ett steg i rätt riktning. En lägre pensionsålder för vissa yrkesgrupper med tungt arbete är en mera angelägen sak än en allmän sänkning av pensionsåldern. En uppgörelse som träffats i det avseendet mellan arbetsgivarparten och Gruvindustriarbetareförbundet visar vägen. Man har nämligen genom en avtalsuppgörelse kunnat enas om att sänka pensionsåldern för de arbetare som har tungt arbete under jord. Detta kan tjäna som mönster för hur man på lagstiftningens väg skall angri pa det problemet och ge andra grupper med tungt och hårt arbete möjlighet till en tidigare pension. I väntan på de ekonomiska möjligheterna att genomföra en sänkt pensionsålder för alla är detta en betydligt radikalare väg än de yviga pensionslöften som centern utfärdar — pensionslöften utan täckning.

Herr talman! Jag har av herr Göran Karlsson blivit uppmanad att ta avstånd från vad en partikollega i andra kammaren har skrivit i en tidning om herr Palme. Detta förefaller mig vara en egendomlig begäran. När det gäller en eventuell förlöpning av en riksdagsman brukar man väl utkräva ansvaret av honom själv och i den kammare där han sitter, inte av hans partikamrater i medkammaren. Herr Göran Karlsson kunde kanske be någon av kamraterna i andra kammaren att ta upp detta ärende. Varför inte be herr statsminister Palme själv! Han har tillträde till den kammaren också. Då kunde han kanske samtidigt be om ursäkt för sin egen förlöpning gentemot herr Carlshamre, moderata samlingspartiet, i våras, som åtminstone jag ansåg vara så uppseendeväckande att jag skulle tro att den väl kan konkurrera med artikeln i fråga, som jag dock inte har läst.

Herr talman! Jag tycker inte att herr Virgin skall vara ledsen och jag tycker inte att herr Göran Karlsson skall vara ledsen. Jag har inte läst nidartikeln, men möjligen kan den nye statsministern på grund av den nå ännu större framgång. Det brukar vara så. Herr Göran Karlsson nämnde centern vid några tillfällen. Han använde det sechablonuttryck som han brukar använ da, och han gör det på ett alideles charmerande sätt. Han talar om överbud. Det är lätt att säga. I dag förstärkte han uttrycket och talade om överbud utan täckning. Han sade vidare att det är lätt alt krypa närmare socialdemokraterna. Jag vill fråga herr Göran Karlsson vem det är som kryper. Om man först säger sig ha ett överbud från motparten och det ett halvt eller ett år senare kommer ett liknande regeringsförslag, vem är det då som har krupit? Herr Göran Karlsson talade också om herr Ohlins vana att rodna. Jag vet inte hur den vanan var utvecklad, men jag vill säga att vi ofta får höra att våra förslag är överbud. När man från socialdemokratiskt håll lägger fram långsiktiga och mycket kostnadskrävande förslag — det händer ibland — kallas de vackert för visioner. Då kan frågan uppstå: Vad är det för skillnad?

Herr talman! Herr Virgin, jag tog upp frågan i första kammaren, därför att jag inte tillhör andra kammaren och kan ställa frågan där. Med kännedom om att herr Virgin är en allvarligt syftande moderat politiker och med kännedom om den gentlemannamässighet han i vanliga fall brukar visa — det var därför jag ställde frågan till honom — hade jag faktiskt väntat mig att han skulle säga ifrån hur han bedömde den här artikeln, som han nu av mig fått tillfälle att läsa. Jag kunde inte rikta frågan till herr Holmberg eller till någon annan än högerns förstakammarledare. Om en riksdagsman begår en dumhet bör man, oavsett i vilken kammare han sitter, kunna ställa den frågan till en framstående person i samma parti huruvida denne är beredd att ta ställning för eller emot. Jag begär ingenting mer än att herr Virgin här stiger upp och säger att detta är en ovanligt dum historia och att han därför tar avstånd därifrån. Gör herr Virgin det, kommer min respekt för honom att bli ännu större; gör han det inte, blir jag litet tveksam — det vill jag gärna ha sagt. Herr Nils-Eric Gustafsson talade om visioner. Förlåt mig om jag säger att centerns visioner sannerligen är varken långsiktiga eller kortsiktiga. Centerns politik saknar egentligen ideologi, och utan ideologi kan man heller inte ha några visioner av format. Är det en vision, herr Nils-Eric Gustafsson, att sänka pensionsåldern — all right, det kan jag förstå. Men kom då inte och säg, att detta kan vara praktisk politik nästa år eller 1971, utan förklara bara vad ni menar, när ni talar om att ni vill genomföra en sänkt pensionsålder! Jag skulle gärna vilia veta, om det är en vision eller praktisk politik. Herr Nils-Eric Gustafsson säger att det är lätt att använda ordet överbud. Men det tycks vara ännu lättare att åstadkomma överbud, om man bara sätter sig ned och drar fram några tiotal miljarder kronor som man har gjort vid centerpartiets senaste partistämma. Det är ju detta som är avgörande för hela mitt resonemang om centerns överbud som saknar täckning.
Herr talman! Med risk för att totalt förlora herr Göran Karlssons respekt vill jag säga att jag, när jag såg på det papper som jag nyss fick i min hand — och som inte var artikeln utan en ledare där man var mycket kritisk mot artikeln och bara citerade vissa delar av den, vad jag kan förstå — kan konstatera att dessa citat vid en snabb genomläsning på intet sätt förefaller mig vara mer äreröriga än uttalanden som ofta görs mot min partiledare. Men om herr Göran Karlsson har den åsikten, att en socialdemokratisk partiledare är en sorts övermänniska och skall behandlas med särskild underdånighet, vill jag anmäla motsatt mening.
I det fall, herr talman, att herr Göran Karlsson i sak hade bemött vad jag sade, skulle jag ha gått i svaromål. Nu avstår jag.

Herr talman! När statsminister Palme i nästa vecka tar emot sina nordis ka statsministerkolleger här i Stockholm för överläggningar om Nordek har han styrkan av en praktiskt taget enhällig svensk opinion bakom sig, en opinion som Önskar ett positivt resultat av förhandlingarna och som önskar en stark svensk satsning för att nå ett sådant resultat. Det är ingen lätt uppgift som väntar den nye statsministern, men den omständigheten att han inte tidigare har deltagit i handläggningen av Nordek-frågorna och därför inte är på något sätt personligen bunden är inte någon belastning utan ger honom snarare en chans att dyrka upp låsta positioner och finna lösningar som kan accepteras av alla. Finansministern berörde i sitt anförande i förmiddags de svårigheter som ligger i det danska jordbrukets och det norska fiskets krav på avsättningsmöjligheter i Sverige. Vi är alla medvetna om dessa problem. Jag vill emellertid upprepa vad herr Dahlén sagt tidigare i dag här i kammaren, nämligen att det är viktigt att man inte stirrar sig blind på dagens svårigheter utan ser också morgondagens möjligheter. Det = tillkommer naturligtvis danskarna och norrmännen att göra sina egna bedömningar, men jag kan för min del inte undertrycka den reflexionen att den industriella utveckling inom Norden, för vilken Nordek kommer att skapa förutsättningar, kommer att i alla de nordiska länderna minska jordbrukets och fiskets relativa betydelse. De problem på jordbrukets och fiskets områden som nu ter sig kontroversiella och svårlösta i en nordisk ekonomisk union synes därför vara åtminstone i viss mån tidsbegränsade. Finansministern berörde också de ökade anspråk på den svenska kapitalmarknaden som kommer att ställas genom Nordek och summerade sin redogörelse med konstaterandet att vi i fråga om Nordek har att väga dessa nackdelar mot de fördelar vi kan få. Det är naturligtvis riktigt. Men vid den vägning som finansministern talade om bör man ta hänsyn inte bara till dagsläget och de statiska elementen, utan också beakta de dynamiska möjligheter som Nordek inrymmer i sig själv. Med tanke på de svårigheter, som onekligen är förenade med skapandet av en nordisk tullunion och som Nordek-förhandlingarna gett bevis på, är det naturligt att många ställer frågan, om vi egentligen behöver en tullunion i Norden, när alla de nordiska länderna — utom ännu så länge Island är med i EFTA. Genom det gemensamma medlemskapet i EFTA har ju industritullarna avvecklats mellan de nordiska länderna. Tullavvecklingen har lett till en kraftig ökning av den nordiska samhandeln. Inte minst har Danmark och Norge, tvärtemot alla förutsägelser, ragit nytta av den fria handeln med Sverige. En allt större del av dessa länders export går till vårt land, vilket har bidragit till att utjämna handelsbalansen mellan länderna. Att utvecklingen av den nordiska samhandeln också för Sveriges del haft stor betydelse är all mänt erkänt. I takt med det ökande varuutbytet mellan länderna har också det ekonomiska samarbetet i övrigt växt sig starkare. Detta gäller såväl inom näringslivet som på det statliga planet. Med tanke på vad som på detta sätt har uppnåtts inom EFTA:s ram kan det vara berättigat att ställa frågan, om vi inte kan nå den förstärkning av det ekonomiska samarbetet i Norden, som alla med få undantag anser vara önskvärd och nödvändig, genom att bygga ut vår samverkan inom EFTA. Svaret måste bli nej. Om vårt mål är en i verklig mening gemensam marknad, en ”nordisk hemmamarknad”, krävs det en samordning på en rad områden utöver tulloch handelsområdet. En sådan samordning ligger i väsentliga avseenden utanför EFTA:s ram. För det första är EFTA endast ett frihandeisområde och har som sådant inbyggda risker för snedvridning av handel och produktion, risker som snarare ökar än minskar allteftersom tiden går. För det andra är möjligheterna att gå vidare inom EFTA — ja, även möjligheterna att bevara vad som redan har uppnåtts — beroende av länder utanför Norden, hos vilka vi inte alltid kan påräkna förståelse för de problem som är speciellt nordiska. Därför går det inte att av EFTA göra ett verkligt integrerat marknadsområde. Däremot finns det goda förutsättningar för att en grupp länder inom EFTA, vilka som de nordiska har en stark ekonomisk intressegemenskap, tillsammans går vidare på integrationens väg. Ett sådant närmare samarbete mellan en grupp medlemsstater motverkar inte EFTA:s syfte. Tvärtom stärker det EFTA som helhet. De nordiska länderna är var för sig små, men tillsammans skulle de med sina 22 miljoner invånare i en gemensam marknad skapa förutsättningar för en utveckling av näringslivet i Norden, av vars frukter alla länderna skulle bli delaktiga. Vad industrin beträffar skulle en sådan marknad möjliggöra en specialisering och en produktion i långa serier som skulle skapa internationell konkurrensförmåga och lämna tillräckliga resurser för forskning, utveckling och marknadsföring. Handelspolitiskt skulle Norden bli en makt att räkna med, i världshandeln passerad endast av EEC, USA, Storbritannien, Canada och Japan. Organisationen av ett ekonomiskt samarbete mellan en grupp länder är inte en angelägenhet som berör endast dem själva, utan den är också av den största betydelse för ländernas förhållande till omvärlden. Det är därvid av utomordentlig, för att inte säga avgörande, betydelse att det nordiska samarbetet byggs upp kring en tullunion. Jag ber att här få citera några rader ur kommerskollegiets yttrande över den nordiska ämbetsmannakommitténs julirapport: ”En nordisk tullunion kommer att av omvärlden betraktas som ett tecken på att det utökade samarbetet ges varaktighet och stabilitet. Tullunionen kommer att göra andra samarbetsåtaganden mellan de nordiska länderna naturliga och legitimera dem internationellt sett. Tullunionen och den handelspolitiska sammanhållningen, som den kräver och själv är uttryck för, blir medel för att vinna ökad styrka i kommande internationella förhandlingar och då det gäller att i skilda sammanhang främja nordiska handelspolitiska och kommersiella intressen.” Så långt kommerskollegiet. Riktlinjerna för arbetet att skapa en nordisk tullunion drogs upp vid statsministråärnas möte i Köpenhamn i april 1968. Utgångspunkten för en gemensam nordisk yttre tulltaxa skulle vara vägda genomsnitt av de fyra ländernas tullsatser. Hänsyn skulle emellertid tas till önskvärdheten av att fastställa de nordiska tullsatserna vid EEC:s nivå eller så nära den som möjligt. Man kan naturligtvis tycka att den av statsministrarna anbefallda medeltullmetoden lämnar obeaktade de dynamiska möjligheter som en helt integre rad nordisk marknad inrymmer, och att arbetet på en nordisk tulltaxa i stället borde utgå från de produktionsoch konkurrensförutsättningar som föreligger i de enskilda länderna och i Norden som helhet och från den näringspolitik som länderna måste ena sig om. Med tanke på den tid som sådana undersökningar och överväganden skulle kräva tvingas man konstatera att den valda arbetsmetoden, med vägda genomsnitt och anpassning så långt möjligt till EEC-tullarna, är den ur praktisk synpunkt enda möjliga, om man vill nå ett snabbt resultat. De skilda förhållandena inom näringslivet i de olika länderna och de olika uppfattningarna om tullpolitiken har uppenbarligen skapat svårigheter att på alla punkter följa de angivna riktlinjerna. I åtskilliga fall har man måst kompromissa mellan de skilda meningarna, och det framlagda förslaget till en nordisk tuiltaxa framstår därför i stora stycken som en ren förhandlingsprodukt. För Sveriges del innebär den föreslagna tulltaxan en mera' protektionistisk inriktning än tidigare. Den nuvarande svenska tulltaxan vilar på ett frihandelsvänligt betraktelsesätt, vilket kommer till uttryck i ett genomgående lågt tullskydd, som är jämnt fördelat mellan olika produktionsgrenar och tillverkningsstadier. Visserligen har Kennedyförhandlingarna brutit denna jämnhet på en rad områden, men tulltaxans frihandelsvänliga karaktär är dock i huvudsak orubbad. I de andra nordiska länderna är tulltaxorna generellt sett mer protektionistiskt utformade, med större variationer mellan olika varuområden och oftast ett högre tull :-kydd för slutstadiet i tillverkningen. Med dessa olikheter i tullstrukturen måste en gemensam tulltaxa, där tullsatserna fastställes som medeltal mellan de olika medlemsstaternas tidigare tullnivåer, i princip få en protektionistisk prägel. Till detta kommer att de avsteg från medeltalsmetoden som Allmänpolitisk debatt gjorts i regel har inneburit tullhöjningar. Den gemensamma tulltaxan beräknas innebära en genomsnittlig höjning av den allmänna tullnivån i Sverige med ungefär två procentenheter. Relativt sett är detta en rätt betydande höjning. Den är emellertid mycket ojämnt fördelad. Vissa branscher får en avsevärd förstärkning av sitt nettotullskydd. Detta gäller framför allt livsmedelssektorn. Också för textil, konfektion och skor höjs nettotullskyddet betydligt. Likaså blir det höjningar för vissa verkstadsprodukter, lädervaror och pappersvaror. Särskilt anmärkningsvärda är höjningarna för kylskåp, tvättmaskiner, radiooch TV-mottagare och andra liknande kapitalvaror. Man kan förstå att en tullhöjning är välkommen för vissa industribranscher, där importtrycket som följd av specieila konkurrensförhållanden har blivit alltmer besvärande. Samtidigt måste man emellertid vara klar över att den kan vara en Döbelnsmedicin i så måtto, att en framtida EEC-anslutning kan : komma att leda till mycket stora påfrestningar för de branscher som genom Nordek får ett höjt tullskydd i förhållande till EEC-staterna. Till helhetsbilden hör också att de svenska industrier, som får ett höjt tullskydd, kommer i ett sämre konkurrensläge än nu i de nordiska länder, där tullarna på deras produkter sänks. Ett särskilt kapitel utgör des.k. tullsuspensionerna, som finansministern berörde i sitt anförande. De innebär rätt för de olika länderna att suspendera de nordiska tullsatserna för sin import av vissa varor från länder utanför unionen och för dessa varor tillämpa nationella tullar som de själva fastställer. Krav på sådana tullsuspensioner har i avsevärd omfattning framförts av Danmark, Finland och Norge. Kraven gäller för svensk industri så väsentliga områden som organiska kemikalier, plastråvaror, regenererade textilfibrer, halvfabrikat av järn och stål och maskiner. Tullsuspensionerna är inte tidsbegränsade, men det har förutsatts att behovet av dem skall omprövas efter ett visst antal år. Tullsuspensionerna påverkar svensk industri på två sätt. För det första går man miste om fördelen av en utökad marknad med enhetliga yttertullar på varuområden, som är av stor betydelse för den kemiska industrin, järnbruken och verkstadsindustrin. För det andra har man kvar de risker för snedvridning som är förenade med de skilda tullnivåerna inom frihandelsområdet, eftersom tullsuspensionerna konserverar olikheterna i den yttre tullmuren. Därtill kommer administrativt krångel med ursprungsbevisning. I själva verket urholkar de icke tidsbegränsade tullsuspensionerna den gemensamma tulltaxan på ett betänkligt sätt. Man kan med ett sådant inslag i tullsystemet knappast tala om en tullunion i vedertagen mening, utan det är riktigare att tala om ett frihandelsområde med i viss utsträckning harmoniserade tullar. Från svensk sida har man vid ämbetsmannaförhandlingarna «accepterat de föreslagna tullsatserna i den nordiska tulltaxan endast under förutsättning att frågan om tullsuspensionerna ges en från svensk synpunkt tillfredsställande lösning. Detta innebär i första hand ett krav på att tullsuspensionerna görs tidsbegränsade. De får därigenom karaktär av Öövergångsbestämmelser. Det är all anledning att stryka under det berättigade i det svenska kravet. Rätt till varaktiga nationella tullsuspensioner är i princip oförenliga med en tullunion. Det är därför i hög grad önskvärt att de nationella tullsuspensionerna ersättes med tidsbegränsade övergångsanordningar. På den punkten delar jag helt den uppfattning som finansministern gav uttryck åt i sitt anförande här i kammaren tidigare i dag. En överenskommelse om en nordisk tullunion är inte en angelägenhet enbart för de nordiska länderna, utan den har — som finansministern mycket kort antydde — också internationella aspekter. De nordiska länderna är alla anslutna till det internationella tulloch handelsavtalet, GATT, och ett mycket stort antal tullsatser i deras tulltaxor är bundna genom Ööverenskommelser som träffats inom GATT. GATT tillåter tullunioner och frihandelsområden. Villkoret för att en tullunion skall godkännas är dock, att den omfattar i stort sett all handel mellan de deltagande länderna och att dessa tillämpar i stort sett samma tullar och handelsregleringar gentemot länder utanför tullunionen. Vidare ställer GATT som villkor för bildande av en tullunion att den allmänna belastningen av tullar och andra handelsregleringar inte får öka. Man vet i dagens läge inte mycket om hur den nordiska tullunionen kommer att uppfattas inom GATT. Vad först beträffar kravet på att tullunionen skall omfatta hela eller praktiskt taget hela varuområdet behöver det inte i och för sig ha någon avgörande betydelse att = jordbruksprodukterna lämnas utanför. Detsamma gäller ju inom EFTA. Vad beträffar kravet på att unionsländerna skall tillämpa samma tullar gentemot utomstående länder kan man vänta sig att invändningar kommer att resas mot de icke tidsbegränsade tullsuspensionerna. Detta bör vara ett starkt skäl att avstå från tullsuspensionerna och ersätta dem med tidsbegränsade övergångsanordningar. De nya tullarna innebär höjningar och brytning av tullkoncessioner i Sverige och för vissa varor i Danmark. Norge och Finland sänker däremot till övervägande del sina tullar. Huruvida man inom GATT kommer att godta dessa tullsänkningar som kompensation för tullhöjningar i Sverige och Danmark är svårt att veta. Under alla förhållanden får man räkna med att dessa frågor kommer att bli föremål för förhandlingar inom GATT och att man då från olika håll kommer att ställa krav på sänkningar av vissa tullar i den nordiska tulltaxan. Till sist, herr talman, några ord om sambandet mellan Nordek och EEC. Vi vet och måste realistiskt inse betydelsen av att det i Danmark och Norge finns de som sätter en EEC-anslutning före en nordisk tullunion. De anser sig ha anledning att se optimistiskt på möjligheterna för en utvidning av EEC inom en nära framtid. Det kan vara svårt, rent objektivt sett, att dela denna optimism, men ett faktum är att den finns och påverkar bedömningarna av Nordek. Men här inverkar också en annan sak. Man menar på vissa håll i Danmark och Norge, att det kan vara en belastning för dessa länder att vid kommande förhandlingar om inträde i EEC vara bundna i en tullunion med Sverige och Finland, vilkas anslutning till EEC av kända skäl måste förenas med vissa förbehåll. I Sverige är praktiskt taget alla som yttrar sig i frågan eniga om att denna bedömning är felaktig. Sverige är genom sin ekonomiska styrka det ur EEC:s synpunkt mest intressanta av de nordiska länderna, och det ligger knappast i EEC:s intresse att vägra oss medlemskap på grund av vår neutralitetspolitik. Någon har uttryckt det så, att den svenska neutralitetspolitiken och de förbehåll som den nödvändiggör kommer att vålla mindre svårigheter vid förhandlingar med EEC än det danska jordbruket och det norska fisket. Vad Finland beträffar kan det inte vara något intresse för EEC att ekonomiskt isolera Finland eller ställa krav som skulle försämra Finlands relationer till dess granne i öster. Enligt denna bedömning har Sverige och Finland väl så stora möjligheter som Danmark och Norge att göra upp med EEC då den frågan blir aktuell. Det finns därför ingen anledning att för den sakens skull säga nej till Nordek eller ställa planerna på framtiden. Snarare kommer det att stärka de nor diska ländernas utsikter att komma med i EEC om de nu beslutar om Nordek. Norden är EEC:s största kund näst efter USA. Det är med tanke därpå alldeles självklart att Nordens länder, sammanknutna i en fast gemenskap, kommer att ha mycket lättare att ordna sitt förhållande till EEC än de enskilda länderna var för sig. Därför bör Nordek gå före EEC.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att ta upp vad som kan betecknas som de stora politiska frågorna i dagens debatt. Jag tänker varken tala om vad som hände på den socialdemokratiska partikongressen eller om hur en del uttalanden skall tolkas som gjordes där. Jag skall inte beröra de efter kongressen så aktuella utrikespolitiska frågorna, som dagens debatt rört sig mycket om. Inte heller har jag tänkt göra några kommentarer till regeringsskiftet — eller rättare sagt skiftet på statsministerposten. För min del får det räcka med att beröra den naturkatastrof som inträffade i södra och västra Sverige i slutet av september månad. Denna våldsamma septemberstorm gick fram över ett mycket stort område. I vårt land, som brukar vara förskonat från naturkatastrofer, har med stor sannolikhet aldrig förekommit en sådan förödelse som efter denna våldsamma storm. Genom denna katastrof blev det klarlagt att vårt moderna samhälle är mycket sårbart. Man kan vara förvånad över att taken på så många skolbyggnader och andra offentliga byggnader, industribyggnader, egnahem och andra bostadsbyggnader med en enda gång fick vingar och gav sig ut på flykt i naturen. Det var främst nyuppförda byggnader som i detta sammanhang råkade illa ut. Kan det verkligen vara så att de som bygger och har ansvaret för de byggnader som uppförs glömmer bort hållfastheten i byggnadens konstruktion? Det tycks vara så att det finns byggnadsbestämmelser som skall tillämpas men att kontrollen här har uteblivit. Man kan här liksom i många fler sammanhang fråga: Vad tjänar det till att det finns utformade bestämmelser och föreskrifter om det inte finns någon kontroll över hur bestämmelserna tillämpas? Vi har i det stora och svårt stormhärjade området fått klarhet i att främst televerket har svag beredskap när det gäller att få telefonledningarna att fungera igen. Visst var det ute i bygderna många eloch telefonledningar som blev nedslagna och raserade. Elströmsledningarna blev rätt snart reparerade. Det kanske finns något undantag, men i regel var strömavbrotten avhjälpta efter två tre dygn även ute i skogsbygden. Där var det många strömabonnenter som gick ut i skog och mark och tillsammans med elverkets egen arbetskraft röjde bort kullfallna träd — och den elektriska strömmen kunde fungera igen. Den lokala distributionen av elektrisk ström sköts i många fall av små företag, och de behärskade katastrofsituationen på ett helt annat sätt än televerket. Det har dröjt alltför lång tid innan telefonledningarna kommit i funktion efter stormen. När stormkatastrofen var över, uttalades från televerket att det nog skule ta tre: veckor innan alla ledningarna var 'reparerade. När de tre veckorna hade gått och man frågade när telefonen skulle fungera igen, fick man till svar: Vi kan inte ange någon tid, det kan dröja flera månader ännu. Den senaste uppgift jag sett är att man hoppas att alla telefonledningar skall vara klara före julhelgen. Men ingen vet. Dessa förhoppningar kan lätt flyttas framåt i tiden. Det måste vara allvarliga fel och brister i televerkets beredskap när det gäller att återställa ordningen igen sedan man fått telefonledningar sönderslagna. Arbetet med att röja bort träd som fallit ned över ledningarna kan säkert bygdens eget folk vara med om att utföra. Motorsågar finns nu allmänt ute på gårdarna i skogsbygderna, och man tycker att det skulle vara ganska lätt att ha en organisation bland bygdens folk som fick rycka ut vid sådana här tillfällen. Detta slag av arbetskraft kunde kanske också utföra en hel del annat arbete för att reparera telenätet än bara bortröjning av nedfallna träd. Det finns även anledning att kraftigt understryka att ingenting är viktigare än att det hos televerket finns en arbetsledning som verkligen tillser att det utförs ett väl planlagt och effektivt arbete.

Den stormfällda skogen kommer för skogsägarna att leda till mycket stora ekonomiska förluster. Något som också bör uppmärksammas är att viktiga strövområden i närheten av större tätorter har inte bara från natursynpunkt blivit förstörda utan i många fall riskfyllda för allmänheten att besöka, och det är ytterst ovisst när uppröjning kan ske i dessa områden. ”Stora delar av den skog som septemberstormen över västkusten knäckte får ruttna ned. Det finns inga pengar för röjning av de viktigaste strövområdena som Härskogen, Hindås m.fl. platser. Hängande dinglande träd gör strövområdena = livsfarliga. Bilvägar, promenadoch gångstigar ligger fortfarande spärrade av stora omkullblåsta träd. Skogsägarna anser det inte eko nomiskt lönsamt att röja och avverka den nedblåsta skogen utan låter den ruttna, vilket kommer att ta flera decennier.” Det har varit svårt att få ett grepp om vad den stormfällda och sönderbrutna skogen rör sig om i miljoner kubikmeter. De senast gjorda beräkningarna visar att i hela det stormskadade området skulle det röra sig om 10 miljoner kubikmeter. Av detta kommer 4 miljoner kubikmeter på södra delen av Älvsborgs län. Värdet av den nedfallna skogen har beräknats till minst 500 miljoner kronor, och skogsägarna får göra förluster på minst 100 miljoner. Säkert blir dessa siffror större när allt blir klarlagt. Men oberoende av hur stora kvantiteter skog som stormen förstörde, antingen det är 10, 12 eller i5 miljoner kubikmeter, är det fullständigt klart att det i bygden inte finns tillräckligt med arbetskraft för detta mycket svåra och omfattande uppröjningsarbete som måste ske så snart som möjligt. Här räknas med, sedan olika institutioner och organisationer på skogens och arbetskraftens område har haft överläggningar, att det behövs för skogsarbete hela vintern bara i södra delen av Älvsborgs län tillföras från annat håll 1000 skogsarbetare. Från Hallands län har uttalats ett liknande behov, 1000 extra skogsarbetare. Men ingen vet om detta uppröjningsarbete kan ske under hela vintern. Ett kraftigt snöfall kan på många håll nästan omöjliggöra arbetet. Därför är det angeläget att tillgången på arbetskraft blir sådan att uppröjningsarbetet kan bli utfört i början av vinterperioden. Det är inte bara de enskilda skogsägarna som har mycket stora bekymmer med uppröjningsarbetet. även domänverket har fått sin del av den stormfällda skogen och behöver tillskott av arbetskraft utifrån. Det allra viktigaste är inte att man samlas till det ena sammanträdet efter det andra, att man skaffar flygmaski ner och från dessa fotograferar de stormfällda områdena. Det allra viktigaste är att man sätter till alla krafter för att få fram tillräckligt med arbetskraft i katastrofområdet. Talet om att det skall komma arbetskraft från Norrland, Finland och Norge måste bli verklighet och inte bara tomma ord. Som jag redan sagt kommer de enskilda skogsägarna oberoende av vilka åtgärder myndigheterna än vidtar att få vidkännas mycket betydande förluster. Det finns de som kanske förlorat ända upp till 80 eller 90 procent av sitt skogsbestånd. Här finns det ingen möjlighet att hävda den uppfattningen att det allmänna skall svara för alla de kostnader och förluster som skogsägarna får vidkännas. Men i den nödsituation som här råder bör det vara statens uppgift att försöka skaffa fram tillräckligt med arbetskraft och även svara för de extraordinära kostnader som uppstår för att man skall få tillräckligt med arbetskraft för uppröjningsarbetet. Ingen skall förundra sig över att många skogsägare känner en stark oro inför denna situation. Det måste verkligen bli tillgång till arbetskraft, så att den skog som naturen själv avverkat blir uppröjd före våren och sommaren. När det gäller uppgifter i en nödsituation som den enskilde inte kan klara är det, herr talman, fullt berättigat och angeläget att det allmänna tar sig an dessa uppgifter.

Herr talman! Hur framtidens samhälle skall se ut och hur det skall avvägas i olika sammanhang har ju varit föremål för debatt här i dag. Men det är inte bara regering och riksdag som har i sin hand att bestämma hur det framtida samhället kommer att utformas. Även kommunernas och länens resurser påverkar mycket starkt möjligheterna att skapa ett välordnat samhälle. Ser vi till de offentliga utgifterna, så svarar kommuner och landsting redan nu för en större del härav än vad staten gör, och allt pekar på en ytterligare kommunal expansion under de närmaste åren. Den snabba tillväxten av den kommunala verksamheten ställer kommunernas ekonomi på hårda prov. Det gäller både primärkommuner och landsting. Kostnadskurvan stiger brant. Skolväsendet drar stora kostnader, likaså bostäder och tillhörande samhällsservice, för att inte tala om sjukvården och socialvård av olika slag. Framtidsperspektivet blir inte ljusare av att möjligheterna till rationaliseringar inom dessa områden är ytterst begränsade. För landstingen uppgår t.ex. i dag sjukvårdskostnaderna till omkring 80 procent av de samlade utgifterna.

Följden blir att kostnadsstegringen är mycket svår att hindra. De höjda personalkostnaderna slår hårt igenom i landstingens budget. Kommunernas och landstingens trångmål beror ju också på den kraftiga Överflyttningen och övervältringen av kostnader från staten till kommunerna. Kommunerna har inte alls blivit gottgjorda i den takt som staten ålagt dem nya uppgifter. Kommunernas helt fria åtaganden utgör numera inte mer än omkring 15 procent av kommunernas samlade utgifter. Själv tycker jag att det skulle vara självklart att staten skulle hjälpa till med finansieringen när man ålägger kommunerna en ny uppgift. Som vi väl känner till är det emellertid inte så. Kommunerna har i betydande utsträckning själva fått skaffa fram medel till reformer som beslutats av regering och riksdag och som kommuner och kommunmedlemmar inte alls kunnat påverka. Kostnadsövervältringen har haft betydande konsekvenser även från skattepolitisk synpunkt. Den har drabbat kommuner med svag ekonomisk bärkraft hårdast. Det är väl numera också välkänt, hoppas jag, att denna utveckling för med sig en övervältring av skattebördan på de lägre inkomsttagarna. De senaste årens stora reformer på t.ex. skolans område har till en betydande del fått betalas av de lägsta inkomsttagarna. Skattebetalarna i kommunerna har fått känning av kostnadsöverflyttningarna från staten till kommunerna genom att de stora utgiftsstegringarna tvingat nästan alla kommuner utan undantag att höja sin utdebitering med mycket korta mellanrum. I år överstiger den genomsnittliga sammanlagda utdebiteringen till primärkommuner och landsting för första gången 20 kronor. Vi vet redan nu att 1970 torde den sammanlagda kommunala utdebiteringen bli ännu högre. Vi har länge ansett att 20 kronor skulle vara tak för den kommunala utdebiteringen, men nu har detta tak höjts. Vi tror nu att man måste gå upp till 25 kronor. Även detta nya tak kommer snart att överskridas, om inte särskilda åtgärder vidtas. Med nuvarande trend blir den genomsnittliga kommunala utdebiteringen omkring 30 kronor redan före år 1980. Jag tycker inte att det är någon överdrift att säga, att statsmakterna har tagit för lätt på denna utveckling. Visserligen gick riksdagen i våras med på att utreda möjligheterna för en ytterligare skatteutjämning. Men någon sådan utredning har ännu inte blivit tillsatt. Risker finns uppenbarligen också för att dessa synpunkter icke blir beaktade i det skattepaket som finansministern kommer att lägga fram nästa år. Man hänvisar från regeringspartiet ofta till den pågående kommunreformen. Men den löser inte de ekonomiska problemen. Man skapar ingen rik kommun genom att slå ihop två eller fler fattiga kommuner till en. Och det är just detta som sker i många fall. På landstingssidan ser man med oro på den framtida utvecklingen. Kostnadsövervältringen på kommunerna inverkar otvivelaktigt också negativt på den kommunala självstyrelsen. Kommunernas självständiga beskattningsrätt är en väsentlig tillgång ur självstyrelsesynpunkt, men den förlorar i betydelse om statsmakterna intecknar varje möjlig inkomstökning för kommunerna genom att lägga flera uppgifter på dem utan att lämna motsvarande kompensation. Kommunblocksreformen kommer, som vi ofta framhållit från centerpartiets sida, också att ställa demokratin inför många problem. Man bör visserligen inte bortse ifrån att de nya kommunerna i vissa avseenden kan få en friare ställning än de gamla. Större kommuner bör t.ex. ha möjligheter att hävda sin självständighet gentemot statsmakterna förhållandevis bättre än vad de små har kunnat göra. Det stora problemet är medborgarnas minskade möjligheter att delta i de kommunala bestyren och delta i debatten om kommunproblemen. Den mindre kommunen har fördelar framför den större genom att den i högre grad stimulerar den enskilde kommuninvånaren att följa det kommunala livet. I den stora kommunen blir förhållandevis få kommunmedlemmar engagerade i kommunstyret, och avståndet mellan de enskilda medborgarna och de kommunala organen blir ganska stort. När kommunreformen nu är eit faktum, gäller det att ägna dessa problem all tillbörlig uppmärksamhet. En viktig uppgift är att öka förutsättningarna för de politiska partierna att utöka och bredda sin information i olika kommunala frågor. Ur den synpunkten måste man med tillfredsställelse hälsa regeringens förslag om att kommunerna nu får rätt att ge de politiska partierna ekonomiska bidrag till sin kommu nala information. Själv skulle jag dock gärna önskat att kommunerna själva fått bestämma fördelningsgrunderna för detta partistöd. Det medborgerliga inflytandet på frågor av politisk karaktär är emellertid sämst på det regionala planet. För egen del hoppas jag fortfarande att det skall kunna rättas till genom att man lägger länsdemokratiutredningens principförslag till grund för en kommande länsförvaltningsreform. Det medborgarinflytande som nu finns i landstingen skulle då kunna breddas till att gälla också andra för samhällsutvecklingen ytterst betydelsefulla beslut som fattas på regional nivå. Därvid tänker jag naturligtvis inte minst på den allmänna samhällsplaneringen. Vi vet att utvecklingen där snabbt kommer att driva fram en starkt ökad aktivitet. Inte minst brådskar det att vi bestämmer oss för bl.a. hur vi skall disponera våra kustområden för olika ändamål. Det vore naturligtvis groteskt om detta kunde avgöras utan att medborgarrepresentanter fick ta del i besluten. Statsminister Palme har i en utfrågning nyligen förklarat att han inte anser det vara aktuellt just nu med någon genomgripande reform av länsindelningen men däremot uttalat att behovet av samarbete kan tillfredsställas genom samråd över länsgränserna. Det ligger mycket i detta, men samtidigt får man vara på sin vakt mot att det inte blir ett samråd bara på tjänstemannaplanet. Risken för att det blir så finns onekligen med nuvarande organisation för länsförvaltningen. Ännu olyckligare skulle det vara, om det utbildades något slags överorgan till länsstyrelserna för vissa regioner — man kan ju tänka sig fyra regionala planeringsinstitut här i landet. I så fall kan man befara att det folkliga inflytandet helt skulle utestängas från de reella besluten i de viktiga frågor som rör regionplaneringen och som många gånger har genomgripande betydelse för hela landsdelar. En sådan ordning skulle sannolikt också snabbt leda till en mycket stark centralisering av viktiga planeringsfunktioner. Som bekant arbetar även riksplaneringen i stor utsträckning utan insyn och utan medborgerligt direkt inflytande. Med några få överorgan till de nuvarande länsorganen skulle det naturligtvis vara mycket enkelt att via riksplaneringen skapa en central styrning av allt vad planeringsväsen heter. Det är som sagt min förhoppning att utvecklingen inte skall ta den riktningen. Kanske kan det förhållandet att kommunfrågorna nu har fått ett eget departement leda till att de här problemen ägnas större uppmärksamhet än hittills från statsmakternas sida. Under alla förhållanden är ju tendensen just nu, att utvecklingen går mot en starkare centralisering. Maktfördelningen är sådan i samhället att de lokala instansernas möjligheter att besluta i för dem betydelsefulla frågor är mycket begränsade. Vill man bryta trenden erbjuder såvitt jag kan förstå länsdemokratiutredningens förslag ett alternativ. Jag hoppas att det alternativet kommer att prövas seriöst av civilministern men också av regeringen när nu remissbehandlingen i stort sett är avslutad. Herr talman! Jag kan inte underlåta att mycket kort beröra jordbrukets situation just nu, bl.a. av den anledningen att jag representerar ett län som svarar för ungefär 10 procent av den samlade lantbruksproduktionen. Jag vet mycket väl att man har träffat överenskommelser, som regeringen alltid kan åberopa, även i en svår situation för jordbrukarna. Det är inte bara Skaraborgs län som i år har drabbats av en mycket svår sommar då produktionsfaktorn vatten har uteblivit och därmed försatt många enskilda företagare i en mycket bekymmersam situation. Vi kan nu bara vädja — jag vill välja den formen i dag — till regeringen att försöka sträcka sin generositet så pass långt att hjälp kan ges i sådana fall där den enskilde sitter verkligen svårt till. Jag har många exempel från mitt eget län, där det inte bara har varit torkan utan även stormen som försatt enskilda företagare i denna bekymmersamma situation. Jag känner till en företagare som hade hälften av sin skörd stående på rot när stormen kom, och han fick praktiskt taget allt uttröskat av naturens krafter. Jag väljer vädjandets form till regeringen. Försök att se på detta så storsint som det är möjligt. Låt det också bli ett exempel på verklighetsnära politik, detta som vi så gärna vill samlas omkring: solidaritet med alla i vårt samhälle.